Herr talman! Margaretha af Ugglas har ställt följande frågor till mig: Statssekreteraren för biståndsfrågor Gösta Edgren har i en intervju i Dagens Nyheter den 19 mars instämt i kritiska synpunkter på den svenska u-hjälpen. Delar utrikesministern de synpunkter på den svenska u-hjälpen som framförs i DN-artikeln? Den artikel i Dagens Nyheter som Margaretha af Ugglas hänsyftar på bygger på ett av tidningen arrangerat samtal mellan SIDA-konsulten Lars-Erik Birgegård och statssekreterare Edgren. Rubriksättningen kan ha givit upphov till den felaktiga föreställningen att Edgren instämt i Birgegårds kritik att, som det sägs i artikeln, ”u-hjälpen ökar orättvisorna”. Låt mig först säga att jag välkomnar en fortlöpande kritisk granskning av biståndet. Enligt mitt förmenande präglas DN-artikeln av en öppen och seriös debatt om den svåra miljö och de besvärliga villkor som råder för vår biståndsverksamhet. I vad gäller kritiken av biståndets fördelningseffekter vill jag understryka vad Edgren framför i artikeln, nämligen att det inte är en realistisk ambition att hela biståndet skall nå de allra fattigaste. Jag vill emellertid tillägga att det under senare år vidtagits en rad åtgärder för att biståndet bättre skall nå de fattiga. Bl.a. har SIDA antagit en klart målgruppsinriktad strategi för landsbygdsutveckling. En samrådsgrupp med representanter för de svenska kvinnoorganisationerna har inrättats för att bevaka att kvinnorna i u-länderna och därmed mer direkt hela familjerna nås av biståndet. Samarbetet med enskilda organisationer har ökat. Jag har i budgetpropositionen aviserat att jag under det kommande året avser rådgöra med dessa organisationer om hur deras inslag i vår biståndspolitik skall kunna förstärkas avseende demokratiskt institutionsbyggande och de fattigas medverkan i utvecklingsprocessen. Avslutningsvis vill jag framhålla att artikeln inte motiverar någon nyorientering av det svenska biståndet.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på mina frågor och måste samtidigt konstatera att de socialdemokratiska turerna kring biståndspolitiken blir allt märkligare. I höstas förklarade regeringen att besparingar skulle göras på biståndsanslaget. Enprocentsmålet skulle överges, och riksdagen skulle nödvändigt besluta om det här före jul. Efter årsskiftet åker Olof Palme på en internationell biståndskonferens. Väl hemkommen förordar han att biståndsanslaget återigen skall höjas, och en ny proposition om detta skall föreläggas riksdagen. Riksdagen tvingades i höstas till ytterligare en steril debatt om biståndets volym. I vår har utrikesutskottets behandling av biståndspolitiken kraftigt försenats. I de senaste av dessa dagar har utskottet också fått ta upp de märkliga uppgifter som framkommit om hur regeringen behandlar ukreditanslaget och utlovat stora summor biståndsmedel till ett relativt välbeställt u-land. Lukten av mygel till förmån för ett fackföreningsägt företag är obehaglig. Herr talman! Det är hög tid att vi i Sverige börjar föra en seriös debatt om biståndets innehåll och effektivitet. Hur länge skall vi skicka pengar till u-länderna utan att låta vårt ansvar sträcka sig så långt att vi intresserar oss för om dessa pengar också når fram och blir till nytta för de fattiga människorna? Från denna synpunkt var Gösta Edgrens öppenhjärtiga uttalanden i DN uppfriskande. De frågor man genast måste ställa är: Innebar dessa att en omprövning av den socialdemokratiska biståndspolitiken var att vänta? Kunde vi kanske t.o.m. emotse ytterligare en proposition till riksdagen om u-hjälpen? Utrikesministern söker nu på ett snyggt och välvilligt sätt sopa problemen under mattan. Men problemen för den svenska utvecklingshjälpen försvinner inte för att vi söker blunda för dem. Nöden i u-länderna minskas inte av en u-hjälp som inte når fram. Biståndsviljan stärks inte heller av en sådan u-hjälp. Vad Gösta Edgren i själva verket har gjort är ju att kritisera den socialdemokratiska biståndspolitiken som den utformades under 1970-talet. Jag tycker att debattörerna i den efterföljande debatten har varit ganska öppenhjärtiga på denna punkt. Det är den socialdemokratiska regiminriktade biståndspolitiken — till vem, men inte hur, på vilket sätt, med vilka medel, inriktning och utformning — som har kritiserats. Därför tycker jag att det är berättigat att fråga utrikesministern: Är utrikesministern icke beredd att seriöst ta upp och diskutera vår svenska biståndspolitiks akuta kris?

Herr talman! I mitten av nästa månad har riksdagen avsatt betydande tid för att diskutera utrikesutskottets betänkande med anledning av proposition och väckta motioner. Då finns det möjlighet att ta upp en biståndsdebatt i dess helhet på ett sätt som här inte kan ske. Jag trodde också att det var välbekant att den proposition som riksdagen lade fram till hösten i fråga om vissa utgiftsbegränsande åtgärder också innefattade ett avsnitt om u-hjälpen, som vi då bedömde som nödvändigt med hänsyn till statsfinanserna.

Får jag så slutligen beträffande den aktuella frågan om tidningsdebatten mellan Gösta Edgren och en konsult säga, att det är en grovt vinklad tolkning om man påstår att Edgren har underkänt den biståndspolitik vi för. Han har sagt att vi inte har tillräcklig kännedom om allting som förekommer i u-länderna och allt som där gäller. Detta visar en ödmjukhet inför svårigheterna att arbeta där, och det tycker jag är bättre än att påstå att vi kan allt, vet allt och inte kan misslyckas. Först om detta erkännande av svårigheterna och av vår begränsning skall innebära att våra insatser också begränsas var det olyckligt att uttalandet gjordes.
Herr talman! Det är ändå mycket anmärkningsvärt när utrikesdepartementets statssekreterare för biståndsfrågor går ut och säger att vår svenska u-hjälp ökar orättvisorna. ”Det är inte korruption i mottagarländerna som gör att biståndet inte når fram. Den bristande effektiviteten beror på svensk okunnighet och avsaknad av klara politiska mål för biståndet”, menar Edgren. Det kan väl ändå inte bara vara en fråga om rubriksättning, när samme statssekreterare återkommer méd liknande uttalanden i en egen hörnartikel i DN. Jag citerar från den artikeln: ”Gösta Edgren om biståndets fördelningseffekter: Vi riskerar att öka fattigdomen”. Gösta Edgren är utrikesministerns egen statssekreterare. Är inte dessa uttalanden så anmärkningsvärda att de bör föranleda åtgärder från utrikes ministerns sida? Bör inte utrikesministern ha någon synpunkt? Det rör sig ändå om 6 miljarder av svenska skattepengar, och syftet med vårt bistånd är att nå de fattigaste, att lindra nöden i de fattigaste länderna. I DN-artikeln säger statssekreteraren i utrikesdepartementet att vi riskerar att öka fattigdomen och att hjälpen inte når fram. Är inte detta anmärkningsvärt, utrikesministern? Borde det inte föranleda någon annan åtgärd från utrikesministern än enbart en hänvisning till kommande debatter?
Herr talman! Margaretha af Ugglas missbrukar enligt min mening den intellektuella redlighet som Gösta Edgren visar genom att inte frankt påstå att varje krona som vi anslår går till de allra fattigaste. Det exempel som förekommer i artikeln visar vad som händer när ett elverk anläggs. Då kommer vissa människor att kunna få elektriskt ljus, vilket ökar klyftan mellan dem som har elektricitet och dem som inte har det. På det sättet kan man säga att en investering ökar klyftan. Men det är självfallet inte meningen — även om det skall erkännas att en sådan effekt kan uppstå. Meningen är ju att bereda människorna ljus, värme, kraft och säkerhet. Det innebär det huvudsakliga utnyttjandet. Det motsatspar som Margaretha af Ugglas ställer upp är ett falskt motsatspar, uteslutande avsett att diskreditera svensk u-hjälp.
Herr talman! Utrikesministern faller nu in i den debatt som har fortsatt i tidningarna, där vissa biståndssakkunniga har velat ställa tillväxtmålet i motsättning till möjligheten att nå de allra fattigaste. Men den debatten har jag inte tagit upp, och jag för den inte. Det som jag anser vara så allvarligt med svensk u-hjälp i dag är nämligen att vi varken når tillväxtmålet eller de allra fattigaste. Det är det som är krisen i svensk u-hjälp — och i socialdemokratisk biståndspolitik. Socialdemokraterna har ju valt ett regiminriktat bistånd med företrädesrätt för socialistiska enpartidiktaturer som tvångskollektiviserar småbrukare. Krisen i svensk biståndspolitik är alltså att vi inte når vare sig de allra fattigaste eller tillväxtmålet.

Herr talman! Anledningen till att jag ställde denna fråga var att jag ånyo fick en förfrågan om förhållandena för de familjer där två personer sammanbor och har barn som inte båda är föräldrar till. Enbart föräldern får då vara hemma för vård av sjukt barn. Vid giftermål får båda kontrahenterna stanna hemma. Jag har haft denna fråga uppe tidigare i en frågedebatt med dåvarande socialministern Karin Söder, som hänvisade till denna utredning som då pågick. Detta var ganska länge sedan, och jag tyckte därför att propositionen dröjde. Strax efter det att jag hade ställt frågan läste jag i socialförsäkringsutskottets betänkande att departementschefen faktiskt i budgetpropositionen hade förutskickat en proposition om dessa frågor under våren 1984. Det hade undgått mig, och jag funderade över om jag hade ställt frågan förgäves. Det hade jag nu inte, eftersom propositionen inte har kommit, som var förutskickat. Det fall som jag redogjorde för får sin lösning i förslag från utredningen, där man anser att båda i en familj skall få rätt att uppbära ersättning för vård av barnen. En annan angelägen fråga som man också tar upp i utredningen och lägger fram förslag om gäller att föräldrapenningen skall knytas till förälderns sjukpenning oberoende av den andra förälderns sjukpenningnivå. Det är en viktig fråga för alla de kvinnor som studerar, i familjer där mannen nu inte får lov att ta föräldraledighet med föräldrapenning utan som i så fall får grundnivån, vilket man inte kan existera på. Kvinnan tvingas alltså ta hela föräldraledigheten, trots att hon kanske skulle ha behövt fortsätta sina studier. När det gäller dessa två frågor anser vi, och har länge ansett, att det är viktigt att de kommer till en lösning. Jag har nu fått svaret att denna proposition kommer till hösten, och jag får tacka för det svaret. Men jag måste säga att det är en anmärkningsvärd försening. När det nu har tagit så här lång tid borde vissa frågor fått förtur — sådana frågor som det inte råder någon oenighet om och där det är angeläget att vi får till stånd förändringar. Det är inte särskilt meningsfullt att begära någon särbehandling eller förtur för de frågor jag tog upp, eftersom propositionen skall komma till hösten. Men jag kan sluta med att fråga hur säker denna uppgift är. Är den lika osäker som det som står i budgetpropositionen kanske man kan tänka sig att vissa angelägna frågor ändå ges förtur.

Herr talman! Med utgångspunkt i vad Sten Andersson nu sade utgår jag från att de frågor jag har tagit upp får en positiv lösning. Vi har tydligen samma mening i sakfrågan. Det är klart att ett av förslagen kostar pengar, men jag hoppas att det ändå skall kunna komma en lösning på dessa två punkter till hösten, och med det är jag nöjd.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. Låt mig först erinra om att jag i frågan har redovisat hur de statliga bosättningslånen försvann. Jag nämnde att det var en borgerlig regering och en borgerlig riksdagsmajoritet som beslutade att dessa lån skulle upphöra den 1 januari 1982 och att riksdagen sedan med anledning av soch vpk-motioner i enlighet med socialutskottets betänkande beslutade att lånen skulle återinföras i någon form. Detta gavs regeringen till känna. Nu har det gått en lång tid utan att något konkret förslag har presenterats — det var orsaken till att jag ställde min fråga. Det har gått ett år sedan beslutet fattades i riksdagen. Jag vill också framhålla att det var olyckligt att man över huvud taget avskaffade de statliga bosättningslånen. Inte ens kravet på sparsamhet, som föregavs som skäl för att avskaffa lånen, har ju uppfyllts på något sätt. Utöver att förslaget om att avveckla lånen riktade sig direkt mot ekonomiskt svaga hushåll var det totalt misslyckat även då det gällde det klart uttalade syftet, nämligen att begränsa budgetunderskottet. Den här långivningen var ingen förlustbringande verksamhet för staten, och man borde också från de utgångspunkterna ha bibehållit dem. Bosättningslånen fick alltsedan de infördes en allt större betydelse för ekonomiskt svaga hushåll — inte bara för ungdomar som skulle sätta bo. Lånen fick också en alltmer social karaktär. Motiven för lånens införande, att hushåll med små ekonomiska möjligheter skulle få lån till förmånlig ränta och med bra amorteringsvillkor, kvarstår även i dag. Behoven för resurssvaga konsumenter att vid bosättning få långsiktiga krediter på rimliga villkor är förmodligen större i dag än de var tidigare, bl.a. mot bakgrund av den reallöneförsämring som har skett, de ständiga prisoch hyreshöjningarna och den stigande arbetslösheten. I svaret sägs att arbetsgruppen kommer att lägga fram förslag. Jag vill med anledning av svaret till sist bara göra den kommentaren, att det är litet skillnad på att klara frågan om bosättningslån i någon form till ungdomarna genom att på olika sätt försöka stimulera till ett ökat bosparande, bl.a. för att minska antalet outhyrda lägenheter, och att göra det genom att ge dem ett ordentligt statligt bosättningslån med låg ränta och bra amorteringsvillkor.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

Herr talman! Jag ser det som — låt mig använda det uttrycket — ett oeftergivligt villkor att vi skall få tillbaka någon form av statliga bosättningslån med en låg ränta och bra amorteringsvillkor. Det vore minst sagt uppseendeväckande, mot bakgrunden av hur både det socialdemokratiska partiet och det kommunistiska partiet har agerat under tiden efter det att borgarna avskaffade det statliga bosättningslånet, om man nu inte skulle vara beredd från regeringens sida att återinföra det i den form och med de villkor som tidigare gällde. Även om jag i och för sig inte misstror uppgiften att vi kommer att få förslag på den här punkten, vill jag säga: Sjabbla inte bort någonting då det gäller återinförandet av ordentliga statliga bosättningslån, inte bara för ungdomar utan också för de övriga hushåll och svaga ekonomiska grupper som behöver den hjälpen. Utlämna dem inte till olika banker, kreditinstitut eller kontokortsfirmor när de skall lösa sina problem i samband med bosättningen. Se till att ni från statens och statsmakternas sida tar ert ansvar för att klara dessa problem för de människor som det gäller!

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för det tyvärr negativa svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är att jag och även andra vid flera tillfällen i motioner har tagit upp spörsmålet om beskattningen av barnpensioner men att man ännu inte har kommit fram till några acceptabla lösningar. Till ett barn som förlorat den ena eller båda föräldrarna utgår pension, i stället för det underhåll som varje förälder är skyldig att ge sitt barn. Till skillnad från exempelvis underhållsbidrag och bidragsförskott beskattas barnpensionen. Detta förhållande leder till att barn med barnpension får betala minst 30 2 i skatt på exempelvis ferieinkomster, eftersom dessa vid skatteberäkningen läggs samman med barnpensionen. Barn som har förmånen att ha båda föräldrarna i livet kan däremot tjäna nära 8 000 kr. innan inkomsten beskattas, och det är bra. Men ett barn som förlorat någon av föräldrarna får betala skatt på sin ferieinkomst från första kronan. Jag har alltid upplevt detta som synnerligen orättvist och obegripligt. Genom att exempelvis göra barnpensionen helt, eller åtminstone delvis, skattefri kunde man försöka skapa rättvisa för de feriearbetande barn som förlorat en eller båda föräldrarna. Det är därför som jag vid flera tillfällen tagit upp frågan i motioner, och det är därför som jag nu framställt min fråga. Min senaste motion i ämnet avstyrktes av skatteutskottet för en månad sedan. Utskottet hänvisade till att det är regeringens avsikt att frågan om efterlevandepensioneringen skall bli föremål för ytterligare överväganden. Strax före jul drog ju regeringen tillbaka den s. .k. änkepropositionen. Men märk väl att den propositionen inte innebar någon lösning i fråga om beskattningen av barnpensionen. Att döma av det svar som jag fått är det uppenbart att socialministern tar fasta på det som pensionskommittén kommit fram till och att han är nöjd med det. Jag vill då fråga: Anser socialministern verkligen att det nuvarande systemet med beskattning av barnpensionen är rättvist? Om det inte är rättvist, vill då socialministern medverka till en rättvis lösning när det gäller de här barnens skattesituation? Avser socialministern att i direktiven till den utredning som skall tillsättas verkligen uppmärksamma frågan om beskattningen av barnpensionen, så att den frågan på nytt övervägs. Jag menar att man då inte skall vara bunden av det som pensionskommittén kommit fram till.

Herr talman! Jag hoppas att de sista orden i socialministerns inlägg nyss om en rättvis lösning är någonting att ta fasta på. I övrigt har socialministern helt missförstått situationen. Det förhåller sig nämligen på det sättet, att ett barn som har båda föräldrarna i livet på ett eller annat sätt får sitt underhåll genom föräldrarna. Enligt föräldrabalken är det en skyldighet för föräldrarna. Men om en eller båda föräldrarna avlider, träder samhället in och betalar ut barnpension. Då är min fråga: Varför skall situationen skattemässigt vara oförmånligare för det barn som förlorat en förälder och som under sommarferierna vill arbeta några månader för att tjäna extrapengar? Det är obegripligt. Det blir inte mera begripligt när socialministern börjar tala om höginkomsttagare. Om socialministern skulle ha ägnat något intresse åt de motioner som jag väckt i den här frågan, skulle han ha funnit att där finns olika förslag till tänkbara lösningar som innebär att nämnda effekt kan undvikas. Man kunde ha en viss del av barnpensionen skattefri, upp till ett visst högsta belopp. Man kunde göra ungefär som för folkpensionärerna, bevilja ett extra avdrag. Det finns också andra lösningar som jag inte hinner ta upp nu på mina två minuter. Jag beklagar socialministerns allmänna inställning till frågan, men hoppas att han vid närmare eftertanke kommer att inse att detta är en rättvisefråga som behöver lösas.

Herr talman! Jag ser detta utifrån barnets synpunkt, och då gäller vad jag har sagt om skattekonsekvenserna — det kan inte diskuteras bort. Vi får inte låsa oss vid vilka som har suttit i pensionskommittén eller som avgivit remissyttranden. Om vi har ett orättvist system som har fått fortleva länge är detta faktum att det fortlevat länge ingen som helst anledning till att systemet skall fortsätta att gälla i framtiden. Därför är det viktigt att den utredning som skall tillsättas verkligen får till uppgift att ta upp dessa frågor, så att vi får en ny belysning av dem, eftersom den belysning som pensionskommittén gav inte blev tillräcklig.

Herr talman! Att övertyga mina partivänner om att orättvisan finns tror jag inte är ett så stort problem. Men tyvärr har inte mina partivänner det avgörande inflytandet här i kammaren, utan än så länge är det socialministerns partivänner som har detta inflytande. Det är just därför som jag ställer frågan till socialministern. För att på nytt ta ett exempel, så att det inte skall bli några missförstånd: Om ett barn med barnpension jobbar under sommaren och tjänar 8 000 kr. går nära en tredjedel i skatt — det är bortåt 3 000 kr. Om ett barn som inte har barnpension tjänar 8 000 kr. får det barnet dess bättre behålla alltihop — och det tycker jag är riktigt. Det är riktigt att ett barn skall kunna ha en skattefri inkomst. Men det förhållandet bör utsträckas till att gälla även de barn som har förlorat en av sina föräldrar eller båda.

Herr talman! Jag vill meddela att jag hade för avsikt att besvara interpellation 145 av Ulla Tillander den 21 maj. Interpellanten är förhindrad att ta emot svaret den dagen. Efter överenskommelse kommer interpellationen att besvaras den 28 maj.

Herr talman! Rune Ångström har frågat mig om jag avser vidta några åtgärder för att vidmakthålla den trafikpolitiska principen om ett rundare Sverige. Frågan är föranledd av en av Norrlandsförbundet publicerad utredning om flygprisernas utveckling på svenska inrikeslinjer de senaste åren. Utredningen visar att prishöjningarna procentuellt och reellt sett varit störst på Linjeflygs Norrlandslinjer. Tore Nilsson har med hänvisning till samma utredning frågat mig om jag avser att överväga åtgärder som ger glesbygden och i synnerhet Norrland rättvisa. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Den aktuella undersökningen bygger på en rad antaganden, vilket gör att det är svårt att med den som underlag göra några säkra bedömningar av skillnader i kostnaderna för tjänsteresor i olika regioner. Bl.a. avser de priser som jämförts i undersökningen normalpris. Särskilt inom flyget har under senare år införts ett prissättningssystem som möjliggör resor till mycket låga priser. Det har också visat sig att — framför allt på de längre avstånden — rabatterna utnyttjas i mycket stor utsträckning. På Luleå betalar t.ex. endast ca 15 96 av passagerarna normalpris. För turistoch privatresandet finns rabatter som är helt avståndsoberoende. Familjemedlemmar, pensionärer och ungdomar kan sålunda resa för ett fast, mycket lågt pris. Undersökningen pekar dock på det förhållandet att företag i Norrland har ett besvärligt kommunikationsmässigt läge. Den regionalpolitiska utredningen, som skall belysa det regionalpolitiska transportstödets roll i den regionala utvecklingen, har därför fått i uppdrag att också överväga åtgärder som kan sänka företagens kostnader för persontransporter. I avvaktan på resultatet av utredningens arbete är jag inte beredd att vidta några åtgärder.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag är dock litet förvånad över att kommunikationsministern inte till alla delar accepterar den utredning som är gjord av Norrlandsförbundet och länsstyrelsen i Norrbotten. Kommunikationsministern säger att utredningen till stor del bygger på antaganden. Men jag vet att kommunikationsministern personligen känner de personer som gjort denna utredning och vet att det är vederhäftigt folk. Bl. a. kan jag tala om att professor Erik Bylund vid Umeå universitet har varit inkopplad på detta. Jag skall nämna några siffror ur utredningen som understryker vad jag nu säger. Vi talade tidigare om att under 1970-talet förverkliga ett rundare Sverige — det började noga räknat 1970. Tyvärr har utvecklingen gått i motsatt riktning. Jag kan ta en jämförelse med tåg och flyg mellan 1978 och 1983 när det gäller ett reseprogram som ett företag har att genomföra från ett A regioncentrum. I Stockholm hade ett företag en resekostnad på 336 kr. 1978. Denna kostnad hade ökat till 525 kr. 1983. Det är en indexökning från 100 till 106. Motsvarande kostnad för ett företag i Umeå var 1 073 kr. 1978 och 1 727 kr. 1983. Det ger ett index på 302 resp. 347. Det är alltså en indexökning på 45 enheter. I Lycksele hade företaget en resekostnad på 1 932 kr. 1983, och indextalet är 389. Ungefär desamma är förhållandena i Östersund, Piteå och Luleå. Flyget har mellan 1978 och 1983 på sträckan Stockholm-Göteborg haft en kostnadsökning på 88 20, på sträckan Umeå-Malmö på 134 90 och på sträckan Umeå-Göteborg på 135 90. Det är ganska frapperande att det är norrlänningarna som får betala prishöjningarna. Jag skall faktiskt ta mig friheten att ge kommunikationsministern ett tips: Varför inte ta en direkt förhandling med transportföretagen? Dessa har ju monopol eller näst intill monopol på dessa transporter.

Herr talman! Jag ber också att få tacka för svaret och kommer efter läsning av detta material att ställa delvis samma fråga som Rune Ångström. Jag har varit medlem i någonting som heter glesbygdsdelegationen, och det har gått upp för mig att bland det allra viktigaste för företag och människor i de stora avståndens land är kommunikationerna. Först var det stödet till godstransporterna man tänkte på. Men sedan jag i utredningen läst vad som sägs om behovet av personkontakter och om vad dessa kostar — någonting som kommunikationsministern säkerligen känner till — blev det för mig klart belagt att detta är ett stort och avgörande problem när vi skall försöka hjälpa de människor som har dessa stora avstånd att brottas med. Jag litar helt på dessa uppgifter; de stämmer med all den erfarenhet jag har som norrlänning. Jag vågar citera något ur rapporten från länsstyrelsen i Norrbotten. Det kan vara bra att ta fram vissa uppgifter offentligt. Det står där: ”Studien visar att markanta kostnadsskillnader föreligger mellan landets A-centra. Vid en jämförelse mellan resultaten i de båda undersökningarna framgår, att de regionala variationerna i företagens persontransportkostnader har ökat under den studerade femårsperioden.” Sedan får vi veta att företag i orter längre norrut än Mellansverige får betala tre fyra gånger så mycket som företag i exempelvis Stockholm och Västerås för att genomföra resprogram. Det är tydligt att det har skett en klar försämring under dessa år, och jag tror inte att Curt Boström tvivlar på att det är riktigt. För företag lokaliserade till A-centra i Norrland framstår flyget som ett dyrt men tidsekonomiskt nödvändigt transportmedel. Jag vill också säga att den procentuella nedsättning av priserna som kommunikationsministern nämnde är svår att utnyttja för företagen. Om deras anställda skall komma t.ex. till Stockholm, måste de ha några timmar till sitt förfogande här. Och då måste de utnyttja morgonoch kvällsförbindelserna. Men dessa är de dyra förbindelserna. Det är i och för sig bra att vissa priser är nedsatta med 15 926. Det är bra för regionen, och detta system bör fortsätta och helst utvecklas — men jag för min del tror inte att det är just företag och näringsliv som gynnas av dessa låga priser. Skall vi komma till rätta med de marknadsmässiga orättvisorna i vårt land, tror jag att det är nödvändigt att något görs. Det kan ju sägas att vi inte skall styra på detta område. Men jag tror att kommunikationsministern, som själv är norrlänning och som, det är jag övertygad om, i hjärtat torde känna detsamma som jag, har möjlighet att tala med företrädare för Linjeflyg. Rune Ångström har redovisat siffrorna. Jag blev chockerad då jag såg uppgifterna om den procentuella ökningen just beträffande de långa avstånden. Det blir — det är viktigt att tala om —så att vi norrlänningar får vara med och betala biljetterna för dem som bor bättre till, förutom att vi får stora kostnader också på annat sätt. Jag tackar för svaret, och jag hoppas att det skall vara möjligt att åstadkomma förbättringar.

Herr talman! Den åberopade utredningen är en gång i tiden beställd av länsstyrelsen i Norrbottens län, Rune Ångström. Men den är gjord av kulturgeografiska institutionen vid Lunds universitet. När jag säger att grunderna för utredningen är litet tvivelaktiga gör jag det därför att den bygger på de s.k. kontaktberoende befattningshavarna i landet, dvs. de ca 400 000 personer i näringsliv och förvaltning som svarar för huvuddelen av antalet personkontakter och därmed tjänsteresor. Eftersom en mycket stor del av dessa befattningshavare finns i Stockholm och Mellansverige, leder utan tvivel den valda undersökningsmetodiken till en koncentration av resor till detta område. Jag menar att det genomsnittliga företaget i övre Norrland torde ha ett helt annat resbehovsmönster än det genomsnittliga företaget i Sydoch Mellansverige. Det är därför jag har ifrågasatt metoden för undersökning. Men jag är också medveten om att detta inte hindrar att det verkligen finns skillnader i resekostnader. Det är en av anledningarna till att vi har gett den regionalpolitiska utredningen i uppdrag att se på hur man skulle kunna utforma ett eventuellt persontransportstöd. Norrbottensdelegationen, som jag själv satt med i, gjorde undersökningar på området och kom fram till att företagen, precis som Tore Nilsson säger, har vissa problem när det gäller att utnyttja lågpriserna. Jag hoppas personligen att vi, om vi kan fullfölja de pågående förhandlingarna om att åstadkomma ett speciellt bolag för svenskt inrikesflyg, skall kunna dämpa kostnadsutvecklingen. Hade jag haft mer tid på mig hade jag kunnat gå in mer på det förhållandet att realprisstegringarna egentligen är ganska måttliga, att döma av den statistik som finns.

Herr talman! Kommunikationsministern kommer tillbaka till metodiken. Jag vill bara än en gång säga att jag litar på den här utredningen. De faktiska sifferuppgifterna i den stämmer i varje fall med de taxor som har varit gällande under 1983 — jag har själv kontrollerat det. Det är också den metodik som man använder vid den här typen av undersökningar. Den anses i andra sammanhang vetenskapligt vedertagen, och då bör den kunna göra det även i det här sammanhanget. Vi kan väl ändå vara ense om att det är en grov orättvisa och strider mot den regionalpolitiska målsättningen att de successiva prishöjningarna i första hand skall drabba Norrland. Jag tycker faktiskt att kommunikationsministern har anledning att inte bara vänta på den regionalpolitiska utredningen utan att omgående ta tag i det här ärendet och ta en förhandling med transportföretagen. Luftfartsverket har ju också ett beslutande inflytande över detta. Flygbolagen tar initiativen till prisändringarna, men luftfartsverket fastställer prishöjningarna, och luftfartsverket har enligt sina instruktioner att ta regionalpolitiska hänsyn vid prissättningen. Jag tycker att luftfartsverket skall visa att man också lever upp till den målsättningen och inte låta detta bara vara tomma ord. När utredningen slutligen är klar — den måste man kanske vänta på i det här sammanhanget — hoppas jag att kommunikationsministern tar ett generellt grepp och rättar till det stora missförhållandet.
Herr talman! Jag råkar för någon vecka sedan ha hört att den regionalpolitiska utredningen skall vara färdig redan i sommar, om jag inte fattade fel. Det betyder att det finns en chans att resultatet av den inte är så långt borta, och jag är glad över det. När det gäller kommunikationsministerns tvivel och frågor inför antagandena och resultatet av utredningen vill jag säga att jag har testat detta på en del människor på företagssidan, och de säger att de tror att uppgifterna är alldeles riktiga. Vidare finns det i studien en uppgift om hur oerhört antalet personer, för vilka det är nödvändigt att söka kontakter på det här sättet, har ökat på fem år. Jag minns inte den exakta siffran, men det är lätt att kontrollera. Curt Boström menar att det inte är bara till Mellansverige som man har anledning att flyga. Jag kan då peka på att priserna för sträckan Umeå Malmö på fem år har gått upp med 134 26, medan priserna på sträckan Stockholm-Malmö ökat med bara 80 70. Curt Boström vet lika väl som jag att våra företag däruppe ofta har att söka en marknad ganska långt borta— det är inget tvivel om det. Jämförelsen visar att tågpriserna har stigit ganska måttligt — med i genomsnitt 39 76, tror jag, på samma tid. Det gynnar regionerna här nere där man kan åka tåg; det är möjligt på t.ex. sträckorna Västerås-Stockholm eller Karlstad-Stockholm. Det är inte på samma sätt möjligt för Curt Boströms vänner i Piteå eller Haparanda, om de skall hit ned. Det är just de som drabbas. Det finns exempel som visar att just Haparanda är en av de svåraste platserna, och det ligger ju i en region där det också i övrigt finns många svårigheter. Men jag hoppas som Rune Ångström att Curt Boström verkligen håller ögonen på det här.
Herr talman! Vi har här i kammaren varit överens om att tillsätta en regionalpolitisk utredning för att undersöka vilka förändringar som eventuellt måste göras när det gäller inriktningen av regionalpolitiken. I den utredningens uppdrag ingår också att överväga ett persontransportstöd. Jag kan försäkra er att vi under den tid som utredningen har arbetat, och faktiskt också i dessa dagar, har diskuterat just på vilket sätt vi skall undersöka de olikheter som finns i transportkostnadshänseende. Det är självklart att sådana utredningar som den som nu är gjord också kommer med i bilden.

Jag har inte bedömt det vara nödvändigt med en förnyad prövning i riksdagen av färjefrågorna, speciellt då mot bakgrund av riksdagens uttalande att färjeindragningar endast bör ske i de fall detta uppenbarligen medför ringa olägenhet för bygden.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är ett konkret fall. En färja i min hembygd, Järna utanför Södertälje, hotas av indragning. Men det är naturligtvis bara ett exempel på ett fenomen som förekommer över hela landet. Denna färjeindragning innebär ett stort ingrepp för människorna på den ö som berörs. De får sin väg till närmaste centralort förlängd med ungefär två mil och avståndet till kommuncentrum fördubblas. Det är klart att detta är en stor belastning för de människorna. Det är ganska allvarligt att denna typ av stora ingrepp i många människors vardagstillvaro skall få göras i administrativ ordning. I stället vore det rimligt med en politisk prövning av denna typ av ärenden. Därför vill jag med min fråga väcka tanken att man skall samla ihop alla de fall där det är aktuellt med färjenedläggningar och ge riksdagen möjlighet att uttrycka sin uppfattning, innan några nedläggningar kommer till stånd. Jag är naturligtvis medveten om att denna fråga behandlades av riksdagen 1981. Jag var själv med vid det tillfället. Men den riksdagsbehandlingen innebar ju inte något definitivt ställningstagande till vilka färjor som skulle kunna läggas ned och vilka som skulle kunna bibehållas. Den fick mera karaktären av principiella överväganden. I och för sig hade väl allt varit gott och väl, om den formulering som statsrådet hänvisar till i sitt svar, nämligen att ”färjeindragningar endast bör ske i de fall detta uppenbarligen medför ringa olägenhet för bygden” verkligen hade respekterats av vägverket. Men det exempel som jag själv har sett i min hembygd visar att vägverkets tolkning av vad som är ”ringa olägenhet för bygden” är väldigt vid. Mycket stora ingrepp för människorna uppfattas tydligen såsom ringa. Därför anser jag att det behövs en ny samlad politisk prövning. Den fråga som jag har ställt kvarstår: Är regeringen beredd att se till att det blir en sådan prövning?

Herr talman! Nej, Pär Granstedt, jag anser inte att det behövs någon ytterligare prövning av riksdagen. Den prövning som riksdagen gjorde 1981 är så pass färsk att den utgör ett tillräckligt underlag för såväl vägverket som andra som på något sätt har att handlägga dessa frågor. När Pär Granstedt efterlyser en politisk prövning, vill jag gärna erinra om trafikutskottets skrivning, som låg till grund för riksdagsbeslutet. Frågor om indragningar eller tidtabellsändringar skall avgöras av vägverket i samråd med länsstyrelserna och kommunerna. Till saken hör också att därest man är missnöjd med ett förslag från vägverket om indragning av färja, kan man överklaga till regeringen. Regeringen har liksom alla andra att pröva ärendet utifrån de förutsättningar som riksdagen på trafikutskottets förslag har fattat beslut om. Någon bättre politisk prövning tycker jag inte finns. Att upprepa det riksdagen redan har sagt — jag föreställer mig att det är ungefär det som riksdagen kan fatta beslut om i de här frågorna — förbättrar inte situationen, utan då är det ju fråga om hur de som har att fatta beslut följer de riksdagsbeslut som finns.
Herr talman! Jag menar nog att det hade legat ett värde i om riksdagen haft möjlighet att ta ställning till de förslag som finns om färjenedläggelser i olika bygder, men jag konstaterar att någon sådan möjlighet inte lär uppstå. Då återstår egentligen bara förhoppningen att kommunikationsministern ser till att det som riksdagen faktiskt beslöt år 1981 verkligen respekteras, nämligen att färjenedläggelser bara skall få ske i de fall då det uppenbarligen medför ringa olägenhet för bygden. Den möjligheten uppkommer naturligtvis om nedläggningsbeslut överklagas till regeringen, om inte förr. Om man verkligen får respekt för det här riksdagsbeslutet och om man undviker orimligt vida tolkningar, kanske såväl färjan vid Ulvsundet i Järna som många andra färjor kan komma att räddas åt framtiden.

Herr talman! Låt mig först säga att jag tycker att det är utmärkt att vi här i riksdagen kan föra en debatt i en sådan här aktuell fråga. Jag tycker att talmannen har intagit en mycket positiv inställning. Han har också uttryckt önskemål om kortare debatter och om möjligt också roligare debatter. Roligare kan jag inte lova, men jag skall i alla fall försöka fatta mig kort och inte heller hela tiden läsa innantill, vilket vi kanske alltför ofta plägar göra. Nu skall kompletteringspropositionen remitteras. Den är, om jag får säga så, en icke obetydlig skrytvals. I själva verket är ju orsaken till att det nu går ganska bra för AB Sverige att vi har en internationell högkonjunktur, där vår bytesbalans utvecklas bättre på grund av att vi fått en ökad export. Men efter hög kommer låg, och när det kommer en lågkonjunktur är problemet att nästan alla de grundläggande bekymmer som Sverige har i sin ekonomi'ligger kvar. Vi har den största offentliga sektorn i den industrialiserade världen. Vi har det högsta skattetrycket i den industrialiserade världen. Vi har i princip också, när engångsförstärkningarna försvinner, ett oförändrat jättelikt statsbudgetunderskott. Vi har också den näst högsta statsskulden i den industrialiserade världen. Vi har passerat Danmark och Italien och har nu bara Belgien före oss på den föga hedrande förstaplatsen. Vi har också, vilket särskilt borde bekymra en socialdemokratisk regering, den högsta arbetslöshet vi haft i Sverige i modern tid. Vad har då regeringen själv gjort? Den devalverade i oktober 1982 med 16976. Den gången kallade regeringen, eller socialdemokraterna, det för kraftfullt, offensivt och dynamiskt. Tidigare, borgerliga devalveringar har fått andra epitet av socialdemokraterna, men det kan vi kanske glömma i dag. Man skall ge regeringen det erkännandet, vilket vi inte gjorde då, att om man nu skulle devalvera, så kom den devalveringen av allt att döma rätt i tiden, alldeles innan en högkonjunktur sköt fart. Om den sedan var för stor, Nr 130 vilket vi då tyckte och kanske fortfarande tycker, får vi svar på om kanske ett å Torsdagen den Er | . — 26april 1984 Men devalveringar har många avigsidor. En av dem är att de leder till hög inflation. Det är intressant att se vad den svenska socialdemokratiska E s , ee FR Vid remiss av regeringen gjort för att motverka denna höga inflation. : SE S : kompletteringspro Det är inte mycket. Snarare har man gjort en mängd saker som lett till en positionen högre inflation. Först och främst har man på normalt socialdemokratiskt vis höjt skattetrycket. Om jag nu minns rätt har man under de ett och halvt år regeringen suttit höjt eller infört närmare 50 olika skatter, vilket för ett normalt svenskt hushåll betyder 6 500 kr. mer i kostnader. Det är inte orimligt att hushållen försöker kompensera sig genom lönekrav. Budgetunderskottet, som leder till en hög statlig upplåning och driver upp ränta och inflation, ligger kvar. Man har inte gjort några reella åtstramningar av budgetunderskottet. Budgetpropositioner, kompletteringspropositioner och krispropositioner har passerat, men nästan inget obehagligt har hänt. Det svek som gjordes mot pensionärerna och en del andra, mindre svek under den första hösten blev tydligen för mycket för regeringen. Sten Andersson gick segrande ur den striden i rosornas krig, till vilket jag gärna skall gratulera herr socialministern. De möjligheter en internationell högkonjunktur gav att spara använder inte regeringen. Man beslöt att låta bli det. I stället visade man en icke obetydlig spendersamhet med statsmedel. Devalveringen var alltså det första stora steget i den socialdemokratiska regeringens politik. Det andra steget blev att beordra inflationen att bli 4 96 i år och 3 96 nästa år. Regeringen gjorde enligt vår åsikt inte värst mycket, men den förväntade sig insatser från två håll. För det första förväntade den sig insatser från det av Ronald Reagan styrda Amerikas Förenta stater, varifrån högkonjunkturen kommer, och för det andra förväntade man sig en återhållsam avtalsrörelse, vilken efter vad jag förstår huvudsakligen skulle drivas av Svenska arbetsgivareföreningen. Med detta hoppades man att inflationsmål och tillväxt skulle klaras. Det är också intressant att konstatera hur avtalsrörelsen har skötts av en socialdemokratisk regering. Först har regeringen förelagt riksdagen förslag om 50 skattehöjningar, vilket ökade kostnaderna med som jag sade 6 500 kr. för ett vanligt svenskt hushåll. Sedan har man gjort rätt mycket för att urholka det krismedvetande som mödosamt byggts upp under många år. Kan man begära att de fackliga organisationerna skall vara återhållsamma, när regeringen i uttalande efter uttalande säger att krisen är löst, vi är herrar i vårt eget hus, det gick fortare än vi trodde att komma i balans, vi lever i den bästa av alla världar! T.o.m. vid presentationen av det panikpaket som föranleddes av att avtalen enligt regeringen blir för höga, sade statsministern att det var inga problem, det fanns inte ett moln på hans rosa himmel. 2 När regeringen väl undergrävt krismedvetandet med dessa uttalanden, ökade man på det hela med att säga att nästa år bör det finnas utrymme för reallöneökningar. Sedan sade man att löneutrymmet var 6 90. Härmed hade man lagt ett golv för hur avtalen skulle sluta. Man kunde i alla fall vara säker på att lägre än så skulle de inte hamna. Sedan är socialdemokratin och regeringen ansvariga som avtalsslutande part på den statliga sidan. Vidare har socialdemokraterna majoritet i kommunoch landstingsförbunden. Dessutom har vi fått höra att man av tradition har utomordentligt god hand med löntagarorganisationerna. Här borde det då vara bäddat för en ansvarsfull avtalsrörelse. Men hur slutade det? Jo, som någon har uttryckt sig slutade det i ”amatörernas afton”. När regeringen väl sagt att krisen var övervunnen -— vi var herrar i vårt hus, och det fanns utrymme för reallöneökningar, med ett löneutrymme på 6 96 — åkte finansministern till Australien, tror jag det var. Det var säkert värdefullt i och för sig. Men under den tiden gjorde man upp på den offentliga sektorn. Löneökningarna var — här får man emellertid vara försiktig — i storleksordningen 7-9 96, litet grand beroende på vad som händer med inflationen och annat. Den återhållsamma lönerörelsen som enligt regeringen inte heller borde innehålla några klausuler slutade vidare med löneutvecklingsklausul, prisutvecklingsklausul och särskild klausul för den händelse andra sektorer skulle få avtal som låg högt. Därmed hade regeringen lagt ytterligare ett golv för den enskilda sektorn. De offentliga arbetstagarorganisationerna kunde dra sig tillbaka — de kunde i sina champagneglas skåla i Pommac och tala om jackpot och bingo. Sedan återstod den enskilda sektorn. Där hade regeringen bäddat särskilt väl genom att — mycket kraftfullt och snabbt — i december 1983 införa löntagarfonderna, vilket skulle vara en undermedicin för att få återhållsamma lönekrav inom den enskilda sektorn. När jag för ett par år sedan debatterade med Ingvar Carlsson frågade han med särskild betoning: Hur skall man kunna ha en återhållsam avtalsrörelse utan löntagarfonderna? Finansministern sade själv i propositionen i december att ett av syftena med vinstdelning är att skapa förutsättningar för lönepolitisk återhållsamhet. Statsministern sade i ett telefonväkteri för ungefär tio dagar sedan att fonderna inverkar positivt på avtalsförhandlingarna. Rune Molin säger för sin del i Veckans Affärer att fonderna inte har betytt någonting för att hålla tillbaka LO:s lönekrav. Vi hade stora vinster i industrin i fjol. Alla säger att vi skall satsa på industrin, och regeringen har lagt sina egna golv. Då var det ganska naturligt att avtalen på den privata marknaden, trots fonder och annat, slutade ännu högre än inom den offentliga sektorn. Statsministern skyllde på Arbetsgivareföreningen och arbetsgivarna. Det är kanske i och för sig pikant att en socialdemokratisk statsminister är irriterad över att arbetsgivarna ger arbetarna för mycket betalt — men det må så vara. Finansministern sade för sin del att det här är en bomb som kan detonera. Finansministern lär t.o.m. ha nämnt att galningar stod bakom bomben. Jag vet inte om han sagt så, men - Nr 130 det kan ju göra detsamma. Det har i alla fall visat sig att det finns ett visst Torsdagen den missnöje från herr finansministerns sida över avtalens höjd. 26 april 1984 Vi får då konstatera här i riksdagen, att det system för avtalsförhandlingar som vi har i dag inte fungerar bra. Detta har väl också regeringen insett. Jag Vid remiss av vill framhålla att det jag nu säger gäller för svenska regeringar av alla kulörer, kompletteringsprooch jag har själv tillhört regeringar som använt olika korrigeringsmedel, när positionen avtalen varit för höga. Vi har från riksdagens sida använt selektiva statsbidrag till företag som inte klarat avtalen. Vi har använt generella statsbidrag till hela branscher som inte klarat avtalen. Vi har gjort arbetsmarknadspolitiska insatser för dem som trots allt på grund av avtal ställts utanför. Regionalpolitiken har varit ett annat medel. Kommuner och landsting har höjt skatten när pengarna inte räckt till för att betala avtalen. Vi har förstatligat branscher när det har varit svåra bekymmer med konkurrensen. Vi har höjt — och vi har t.o.m. sänkt — momsen ibland för att undvika att någon klausul skall slå ut. Vi har devalverat, devalverat och åter devalverat. Motiveringarna för devalveringarna har skiftat, men medicinen har i princip varit densamma, doseringen något olika. Mittenregeringen devalverade med 1096, den socialdemokratiska regeringen med 16 26. Vi har också använt prisstopp. Man kan nu fråga: Kan någon begära att arbetsmarknadens parter skall ta ansvaret, när regeringen före avtalsrörelsen gör som den gör och när vi politiker — jag vill gärna inkludera oss alla i ansvaret — efteråt lyfter av ansvaret genom politiska beslut? Det panikpaket regeringen lagt kommer tyvärr som jästen efter degen. Det är dessutom en blandning av kosmetika och förbud. Ta kontokorten exempelvis. Till ungefär 1 96 av vad vi köper använder vi kontokort. Då kan man förstå hur verkningsfullt det är. Höjningen av aktieutdelningen, frånsett att den ju inte precis stimulerar investeringarna, är naturligtvis i princip betydelselös i relation till lönekostnaderna. Men jag vill gärna säga att det naturligtvis är socialistisk kosmetika. Sedan föreslår regeringen ett prisstopp. Lars Jonung har skrivit en hel bok om hur meningslöst det är. Det ger inga bestående effekter på inflationen. Alla underliggande problem finns kvar. Avtalen är lika höga, budgetunderskottet är lika högt och driver upp räntorna lika mycket. Jag har själv sagt att det är ungefär som att smeta potatismjöl på vattenkoppor. Det kan vara skönt en stund, men inte blir det bättre för det. Dessutom innebär ett prisstopp under den tid det gäller omfattande byråkrati hos statens prisoch kartellnämnd, med alla som begär dispens och undantag. Det första undantaget är regeringens egen presskommuniké, enligt vilken alla varor som omfattades av jordbruksprisregleringen undantogs. Men detta kan medföra också andra problem. Företagen kan höja exportpriserna och gör det gärna. Detta motverkar exporten, som man säger sig vilja gynna. Företagen byter modeller och kommer med nyutgåvor och annat. Då är det lättare att höja priserna. De som har haft extrapriser tvingas 23 i ruin, om de inte får dispens från prisoch kartellnämnden. Och vi får en konstlad prissättning på många varor och tjänster. Vi kan också få problem på arbetsmarknaden. De branscher som har små marginaler kan få problem med att rädda jobben. Allt som allt leder detta till en uppdämd vall, för det som inte slinker igenom på ett eller annat sätt kommer igen när prisstoppet hävs. Och det skall hävas, enligt vad jag har förstått, den 1 januari 1985 — det år då inflationen skall ligga vid 3 90. Svenska företags investeringspengar dras in på låsta konton i riksbanken. Syftet är väl gott, att minska löneglidningen. Men jag har inte fått riktigt klart för mig hur de kronor ser ut som skall minska löneglidningen jämfört med de kronor som vi vill att industrin skall använda till investeringar. Finansministern är kanske mannen att klara ut hur de olika kronorna ser ut och hur de luktar. Herr talman! Hur skall då löneökningarna bekämpas? Den långtidsutredning som denna regering tillsatt har gjort en analys av orsakerna till kostnadsstegringarna i Sverige under 1960 och 1970-talen. Där finns tre viktiga faktorer nämnda. Inkomstskatten är den ena. Den andra är höjda arbetsgivaravgifter. Den tredje är flaskhalseffekter på arbetsmarknaden till följd av bl.a. marginalskatterna. Alla dessa faktorer hade regeringen kunnat påverka, om man hade sparat på de offentliga utgifterna, så att man hade kunnat sänka skatterna. Om regeringen hade gjort detta och avstått från alla klausuler på den offentliga sidan, hade vi kommit en bit på väg. Men regeringen anser tydligen att det inte behöver göras någonting. Jag vill gärna fråga huruvida finansministern anser att den egna långtidsutredningen har fel. Är det inte dessa orsaker? Då är det rätt bekymmersamt när vi i dag i skuggan av en högkonjunktur bereder oss för nästa lågkonjunktur genom att göra precis de misstag som vi gjorde under 1960 och 1970-talen. Som kronan på verket presenterar nu, någon vecka efter panikpaketet som ju kom som en effekt av att allt inte var så bra, regeringen en kompletteringsproposition där allting ånyo är bättre än det någonsin varit. Vi lever ånyo i den bästa av alla världar. Om man analyserar litet och jämför förhållandena med våra viktigaste konkurrentländer, finner man att situationen tyvärr inte är så gynnsam. Den internationella högkonjunkturen har vi ju inte mycket inflytande över, inte ens den svenska socialdemokratin har mycket inflytande över den. Som jag sade inledningsvis är det ju denna som är orsaken till att det i dag går hyggligare. Men regeringen har snarare hämmat investeringarna med sin politik än tvärtom. Man har ökat inflationen, som nu är högre i Sverige än i nästan alla andra industriländer. Vi har fått högre löneökningar än regeringen själv hade tänkt sig. Den tredje vägen skulle leda till låg inflation och låg arbetslöshet. I OECD-länderna minskar arbetslösheten i dag. I Sverige ökar den totala arbetslösheten. Socialdemokraterna säger, med en icke oväsentlig formulering, att ökningstakten har dämpats, men det innebär inte annat än att den totala arbetslösheten ökar — alla de som inte är i reguljära arbeten. Regeringen klampar envist vidare med sin politik. Nu föreslår man höjda arbetsgivaravgifter med 0,3 96 — alltså precis det som långtidsutredningen sade inte var bra. Som ett resultat av skatteuppgörelsen med mittenpartierna återstår en arbetsgivaravgiftshöjning på 1,5 96, som skall träda i kraft den 1 januari. Regeringen har också sagt att man skall höja ATP-avgifterna. En halv procentenhet har nämnts i sammanhanget om jag minns rätt. Det kan betyda arbetsgivaravgiftshöjningar på någonstans mellan 2 och 2,5 90 från den 1 januari nästa år. Det kommer inte att vara gagneligt med tanke på inflationen. Det kommer inte att vara gagneligt för konkurrenskraften. Man gör exakt de fel som långtidsutredningen påpekar. Herr talman! Får jag, när jag har den här saken uppe, säga att regeringen gör likadant på alla områden. När barnfamiljerna sitter i trångmål klarar regeringen inte att göra det som alla nu väntar, att sänka skatten för de barnfamiljer som har det svårt. Då tänker jag särskilt på familjer med en försörjare och flera barn. I stället väljer regeringen den gamla modellen, som ytterligare förvärrar vår situation: högre skatt, högre bidrag, större offentlig sektor, mer byråkrati, mer kontroll, mer kineseri och mer rundgång. Det finns tydligen tyvärr inga förutsättningar för nytänkande inom socialdemokratin. Låt dem som vill försörja sig göra det, för det kan de! Beskatta inte människor så hårt att de inte kan försörja sig! Nåväl, herr talman, det är nu för sent att göra någonting åt den här avtalsrörelsen. Vad som behövs är en köpkraftsindragning av ungefär den storleksordning som vi moderater föreslog redan i januari. Regeringen borde därför nu framlägga ett förslag om besparingar som skall träda i kraft så fort som möjligt. Men jag tror att man väljer den politiskt enklare vägen och gör platt intet. I stället föreslår man samtal med arbetsmarknadens parter. Från socialdemokratiskt håll talar man t.o.m. drömmande om Saltsjöbadsandan. Jag vill bara påpeka att jag inte tror att införandet av fonderna och den demonstration vi hade den 4 oktober med 75 000 personer var den bästa grunden för en sådan samarbetsanda. Men regeringen kan återställa den genom att avveckla fonderna. Hittills har man ju inte ens tillsatt fondstyrelserna, så förutsättningarna är goda. Arbetsmarknadens parter har nog ingen anledning att röra sig. De vet på goda grunder att regeringen försöker kratsa kastanjerna ur elden. De som får betala är kommande generationer. De får betala på två sätt: med högre statsskuld och med högre arbetslöshet. Efter oss syndafloden! Herr talman! I själva verket finns det två modeller. Den ena är att föra en statlig inkomstpolitik. Regeringen värjer sig och talar i kompletteringspropositionen om finanspolitiska medel — varmed denna regering säkert menar skattehöjningar — och penningpolitiska medel, varmed denna regering alldeles säkert menar kreditrestriktioner av olika slag. Regeringen vet att den inte har majoritet här i riksdagen för en statlig inkomstpolitik, och jag tror att regeringen i själva verket inte heller vill driva en statlig inkomstpolitik. Om jag inte har fel ligger det till på det sättet. Men om man inte väljer en statlig inkomstpolitik finns det en annan möjlighet, och det är den vi moderater förordar. Vårt förslag är att ge arbetsmarknadens parter full frihet att förhandla, men också det fulla ansvaret för avtalens konsekvenser. Herr talman! En sådan politik måste kombineras med en mycket stram finanspolitik, med kraftiga besparingar och sänkningar av bl.a. inkomstskatten, som en grund för låga och ansvarsfulla avtal. En sådan politik leder sedan till, att om någon förhandlar sig ur marknaden, försvinner jobben. När detta ansvar står helt klart för arbetsgivare och för arbetstagare, då — men först då — kan vi få ansvarsfulla avtalsrörelser.

Herr talman! Den ekonomiska utvecklingen under den socialdemokratiska regeringen kan skenbart förefalla lyckosam. Det beror framför allt på en bedrift: Makttillträdet sammanföll med den tidpunkt när den djupaste och långvarigaste lågkonjunkturen sedan 1930-talet nådde sin bottennivå. I finansdebatten den 7 mars hade jag tillfälle att framhålla att den glättade bilden av ekonomin i årets finansplan snarare var ägnad att oroa än att lugna. Min oro gällde vilken betydelse de bekymmerslösa tongångarna kunde få för det allmänna krismedvetandet och, rent konkret, för de då förestående avtalsuppgörelserna. Det betonades f. ö. redan i december i en majoritetsskrivning från finansutskottet, som varnade för en alltför lättfärdig analys av den ekonomiska utvecklingen. Min oro har tyvärr visat sig mer än befogad. Regeringen har emellertid ingenting lärt, utan väljer att — med undantag av några bisatser — föra fram en än mer glättad bild i den reviderade finansplan som kammaren nu skall remittera till finansutskottet. När den socialdemokratiska regeringen tillträdde hösten 1982 hade den en trestegsstrategi för att komma till rätta med Sveriges ekonomiska problem. Det var en strategi som socialdemokraterna gjorde ett stort nummer av i debatten. Strategin bestod av först en kraftig devalvering för att förbättra Sveriges konkurrensläge, sedan införande av kollektiva löntagarfonder i avsikt att, som sista steg i strategin, kunna bryta den långa traditionen med 10-procentiga lönepåslag. Lyckades det sista steget, skulle de fördelar som devalveringen gav bli bestående. Det var den filosofi som socialdemokraterna torgförde. Löntagarfonderna, herr talman, skulle alltså bli den hävstång varmed den socialdemokratiska regeringen skulle bryta upp devalveringsoch inflationsspiralen. Regeringens huvudargument för löntagarfonderna var nämligen att de skulle minska de fördelningspolitiska motsättningarna och därmed ge löntagarnas organisationer bättre förutsättningar att medverka till den ekonomiska stabiliseringen. Som ett kuriosum kan nämnas att samma dag som regeringen lade E : 5; ; är Torsdagen den Löntagarfondernas strategiska roll i regeringens ekonomiska politik 26 april 1984 betonades alltså starkt, i alla sammanhang, när fonderna infördes. Resultatet är emellertid egentligen ett vältaligt fiasko. Jag är faktiskt mycket intresse Vidlemisav rad, herr finansminister, av att i dag få veta hur finansministern bedömer kompletteringsproeffekten av de införda löntagarfonderna. positionen I finansplanen i januari 1984 underströks den då förestående avtalsrörelsens betydelse för att devalveringsfördelarna skulle bli bestående. Men regeringen gick längre än så — den angav att högst 6-procentiga lönekostnadsökningar skulle rymmas inom inflationsmålet. I realiteten innebar det ett avtalsutrymme på ca 1,5 70, eftersom överhänget från 1983 var 1,5 20 och en trolig löneglidning ca 3 90. I början av året presenterades tre tunga rapporter om den svenska ekonomin, av Industrins utredningsinstitut, OECD:s sekreteriat och — något senare — finansdepartementets egen långtidsutredning. Även om analyserna på vissa punkter skilde sig från varandra, var alla tre eniga i sin bedömning att förutsättningen för att devalveringspolitiken skulle lyckas var att avtalsrörelsen 1984 bröt det tidigare mönstret. I Industrins utredningsinstituts inflationsalternativ — 1096 per år — förutspås att devalveringseffekten är urholkad redan mot slutet av detta år och att en ny devalvering framtvingas redan under 1985. OECD rekommenderade regeringen att spela rollen som riktkarl genom att lägga sig på en hård position när det gällde löneökningar i den offentliga sektorn. I finansdepartementets egen långtidsutredning beräknades i ett s.k. referensalternativ vad som skulle ske om 1970-talets prisoch lönebildning skulle gälla även åren 1984-1987 med 7-9 90 inflation och 8-10 20 löneökningstakt och inga egentliga budgetbesparingar. Långtidsutredningens slutsats är att referensalternativet innebär att uppgången 1982-1984 kommer av sig och förbyts i en produktionsdämpning. Hur avlöpte då, i det perspektiv vi har i dag, avtalsrörelsen? De första avtalen slöts för den offentliga sektorn. Det var alltså den och inte den konkurrensutsatta sektorn som fick bli löneledande i år, precis som vid katastrofavtalet 1975. Att statsministern jublade i en talarstol samma kväll avtalet slutits visade bara att han inte riktigt förstått vad avtalet innebar. Det förstod däremot löneförhandlarna på den offentliga sidan, som kommenterade sin uppgörelse med ord som ”bingo” och ”jackpot”. Inte nog med att avtalen låg högt — de innehöll dessutom just sådana följsamhetsoch löneglidningsklausuler som fördömts hårt i den reviderade finansplanen för ett år sedan. Statsministern gjordes först ett par dagar senare uppmärksam på vad som i verkligheten hade skett, genom ett brev från Volvochefen P. G. Gyllenhammar. Palme gjorde i det läget ett desperat försök — om man skall tro pressen — att kalla till sig löneförhandlarna i Verkstadsföreningen och Metall. De kom emellertid inte förrän de skrivit på sitt avtal. 27 Statsministern valde då taktiken att kritisera arbetsgivarna för att de inte satt emot tillräckligt hårt i lönekraven. Så lät det inte riktigt i Olof Palmes förstamajtal 1980, när SAF:s försök att sätta hårt mot hårt lett till en storstrejk. LO:s ordförande Stig Malms kommentar att statsministern borde hålla tyst var rätt förståelig, om inte annat mot bakgrund av att det var på den offentliga sektorn som proppen dragits ur. Så kom då finansministern hem till vad han själv, enligt pressen, betecknade som ”galningarna” som apterat en inflationsbomb. Snabbt har han svarvat ihop ett åtgärdspaket, vars uppenbara syfte är att försöka rädda ansiktet på regeringen genom att ge intryck av handlingskraft, när allt egentligen är för sent. En känd nationalekonom hittade nog det rätta betyget när han karakteriserade paketet som ”ett kraftfullt slag i luften”. Som den erfarne ekonom finansministern är vet han mycket väl, att om inflationen kan förbjudas av en regering genom ett enkelt beslut om prisstopp, hade detta naturligtvis skett i alla länder och för länge sedan. Prisstopp kan ha viss effekt för att hindra en omedelbar prischock, t.ex. direkt efter en devalvering, men är värdelöst när reella kostnadsökningar redan har skett. Ekonomen Nils Lundgren hade dagen innan regeringen presenterade beslutet om prisstopp en mycket intessant artikel i Svenska Dagbladet. Han konstaterar att årets avtalsrörelse blivit ett grundskott mot den socialdemokratiska regeringens ekonomiska strategi. Han tillade: ”Nu måste vi fråga oss om det finns någon ekonomisk politik att tillgripa. För 1984 är loppet kört. Inflationsmålet 4 96 kan inte nås annat än på rent manipulatoriska vägar . Prisstopp, revalvering och dylika åtgärder ter sig orimliga i detta läge eftersom kostnadsökningarna redan har inträffat. Enda effekten blir då att näringslivets lönsamhet hålls tillbaka och investeringarna bromsas. Prisreglering är dessutom en av dessa meningslösa åtgärder som enbart tjänar syftet att vilseleda allmänheten. Det har gjorts ett otal studier över hela världen av prisregleringens effekter. Vi har erfarenheter av prisregleringar från årtionden och århundraden. Slutsatserna är samstämmiga. Prisreglering kan inte användas för att hindra inflation om den inte blir helt genomgripande och permanent och därmed innebär att vi överger marknadshushållningen till förmån för en regleringsekonomi som snabbt avskaffar välståndet för alla utom de privilegierade grupperna.” Bättre kan det enligt min mening knappast sägas. Nils Lundgren har i dag i samma tidning återkommit till detta tema och talar följdriktigt om arbetslöshetspolitik och företagskriser som en given effekt av den här utvecklingen, i varje fall i nästa lågkonjunktur. Huvudskälet för prisstoppsbeslutet avslöjade statsministern med all önskvärd tydlighet när han vid den presskonferens då beslutet presenterades sade: ”Vi har allmänhetens stöd för beslutet om prisstopp.” Det var alltså inte ekonomiska utan politiska överväganden som låg bakom beslutet. Det väsentliga var att ge intryck av handlingskraft för att därigenom försöka dölja att just det inträffat som finansplanerna, IUI, OECD-sekretariatet och Nr 130 långtidsutredningen varnat för. Varken löntagarfonderna eller regeringens Torsdagen den enträgna vädjanden hade kunnat bryta den traditionella devalveringscoh 26 april 1984 inflationsspiralen. Vad kan komma att hända i fortsättningen? Ca en tredjedel av devalve Ri : Gt ör 5 å Vid remiss av ringsfördelarna försreRanes: fjol. Nu FÖrvinner sannolikt en se LEG kompletteringsprodel under 1984. Detta innebär trots allt att vi har kvar vissa, om än successivt positionen minskande konkurrensfördelar av devalveringen såväl i år som under nästa år. Eftersom den internationella konjunkturen väntas hävdad även 1985, kan vi troligen räkna med goda exportsiffror både i år och nästa år. Men om inte en radikal omläggning av lönebildningen sker i 1985 års avtalsrörelse kommer devalveringens återstående del att vara förbrukad lagom till nästa lågkonjunktur, när den kommer mot slutet av 1985 eller under 1986. I så fall, herr finansminister, har vi hamnat i TIUI:s och långtidsutredningens skräckalternativ. é Tyvärr befinner sig arbetslösheten fortfarande på en hög nivå. Den är avsevärt högre än under Fälldin-regeringarna. Då upplevde Sverige sin värsta industrikris under efterkrigstiden. Då var den internationella utvecklingen svag och präglades av en envis lågkonjunktur. Men då var arbetslösheten avsevärt mindre än nu. För helåret 1984 hoppas regeringen enligt den reviderade finansplanen på en minskning av antalet arbetslösa med 15 000 jämfört med fjolåret. Hela förbättringen motsvaras av den beräknade ökningen av antalet sysselsatta i ungdomslag och beredskapsarbeten i kommunerna. En arbetslöshet på drygt 3 26 procent under en markant högkonjunktur är unik för vårt land, och man måste allvarligt fråga sig vad som har gått fel i den socialdemokratiska regeringspolitiken. Det var bekämpandet av arbetslösheten som var det främsta socialdemokratiska vallöftet, och det har man alltså inte förmått infria trots allmänt goda förutsättningar i vårt land och i vår omvärld. På det finanspolitiska området redovisas i den nya beräkningen för budgetsaldot för 1984/85 ett betydligt lägre budgetunderskott än vad beräkningarna i statsbudgeten gav vid handen. Budgetunderskottet beräknas nu till 67 miljarder kronor jämfört med 81 miljarder i januari. Förbättringen framkommer emellertid inte genom att utgifterna minskar — tvärtom. Regeringen har varken i januari eller nu kunnat samla sig till några besparingar, trots att vi befinner oss i en utpräglad högkonjunktur — och besparingar hade varit det mest rimliga för att möta den nu iråkade situationen. Hela saldoförbättringen har sin grund i kraftigt ökade inkomster. Till den del de ökade inkomsterna beror på ökad ekonomisk aktivitet i samhället är det självfallet bra, men en stor del beror på de kraftiga löneökningar som avtalsrörelsen lett till. I den reviderade finansplanen medger regeringen att löneutvecklingen för 1984 i stort sett ligger i nivå med långtidsbudgetens högalternativ, dvs. skräckalternativet. Situationen påminner onekligen om hur den dåvarande socialdemokratiska regeringen uppnådde sitt ofta åberopade låga budgetunderskott budgetåret 1975/76. 29 Ett centralt inslag i den ekonomiska politiken måste bli att ta till vara högkonjunkturen för att pressa ned budgetunderskottet genom minskade utgifter. Detta skulle kunna leda till en räntesänkning som vore välbehövlig både för industrins investeringar och för bostadsbyggandet. Däremot tror jag inte att några problem kan lösas, som regeringen förutsätter, genom en ny flyttlasspolitik. Höjda flyttbidrag måste därför enligt vår uppfattning bestämt avvisas. Slutligen vill jag klargöra att centern inte kommer att acceptera att 1984 blir ett förlorat år för barnfamiljerna — oavsett de åtgärder som regeringen ställer i utsikt i en mer avlägsen framtid. Centerpartiet kommer under vårriksdagen med kraft att arbeta för ett förbättrat stöd till barnfamiljerna fr.o.m. den 1 juli 1984. Rune Gustavsson kommer senare i debatten att utveckla centerns motiv för detta. Herr talman! Tyvärr måste jag sammanfattningsvis konstatera att den reviderade finansplanen, när den nu remitteras till finansutskottet, i sig själv är det bästa beviset för att regeringen är på väg att misslyckas med sin ekonomiska politik.

Herr talman! Det finns en grundläggande tvetydighet i kompletteringspropositionen. Samtidigt som regeringen hävdar att de ekonomiska problemen är på väg att lösas och obalanserna på väg att hävas föreslås en serie drastiska ingrepp i marknadsekonomin: prisoch hyresstopp, obligatorisk avsättning av en del av lönesumman på konton i riksbanken och antydningar om en statlig inkomstpolitik. Regeringens skönmålning av svensk ekonomi står i bjärt kontrast med det panikartade utspel som gjordes för 14 dagar sedan. Det är denna tvetydighet i regeringens ekonomiska politik som vi från oppositionens sida har påtalat vid flera tillfällen här i riksdagen. Det är nu utvecklingen av avtalsrörelsen som föranlett regeringens utspel. Trots att regeringen själv har ett ansvar för avtalsrörelsens förlopp genom att man på ett tidigt stadium godtog ett avtal för bl.a. de statsanställda, känner sig alltså regeringen nu tvingad att gripa in med ekonomisk-politiska tvångsåtgärder mitt under pågående avtalsrörelse. Det är tragikomiskt att detta händer just i år: 1984. 1984 är det år då löntagarfonderna skulle börja fungera, och ett huvudargument för löntagarfonderna var ju att de skulle bli ett bidrag till stabiliseringspolitiken genom att hålla lönekostnadsutvecklingen nere. Jag minns hur Kjell-Olof Feldt vid de överläggningar som ägde rum mellan regeringen och de andra partiernas företrädare på sensommaren 1983 närmast patetiskt vältaligt utvecklade hur man genom löntagarfonder skulle kunna hålla lönekraven och lönekostnaderna nere och därmed minska risken för en hög inflation. Nu ser vi resultatet: just det år då löntagarfonderna infördes fick avtalsrörelsen ett förlopp som tvingade regeringen att ingripa med en hel serie av tvångsåt Nr 130 gärder. Torsdagen den Löntagarfonderna fick ingen märkbar effekt på lönekraven eller på 26 april 1984 lönerörelsens utfall. Det argumentet för införande av löntagarfonder borde nu kunna avföras ur debatten — om det nu inte är så att finansministern, som SR : G z Vid remiss av för Ssonplicket lyger med sin frånvaro i kammaren, har flgon iöpplattning att kompletteringsproredovisa, innebärande att fonderna faktiskt har haft en dämpande inverkan positionen på lönerörelsen. På den punkten delar jag Ulf Adelsohns och Nils Åslings undran i vad gäller hur regeringen bedömer sambandet mellan fonderna och avtalsrörelsen. Att avtalsrörelsen kommit att sätta käppar i hjulet för regeringens ekonomiska politik är anmärkningsvärt också av ett annat skäl. Den socialdemokratiska regeringen har ju ständigt framhävt värdet av sina s.k. ”förtroendefulla relationer” med fackföreningsrörelsen. Genom att de fackliga organisationerna kände förtroende för regeringen skulle lönekraven kunna anpassas till den samhällsekonomiska utvecklingen — så löd resonemanget. Även det argumentet har snabbt vederlagts av verkligheten. Eftergifterna till LO i fråga om t.ex. utformningen av den statliga skatteskalan har inte bidragit till blygsammare lönekrav. Förtroendet för regeringen, för dess ekonomiska politik och för dess inflationsmål var inte större än att löntagarorganisationerna kände behov av att också denna gång föra in kompensationstänkande med åtföljande följsamhetsklausuler i avtalsresonemangen. Och så stod regeringen där — när avtalsrörelsen till hälften avverkats, var det uppenbart att regeringens inflationsmål i hög grad var i fara. Regeringens försök att prata ner inflationen och inflationsförväntningarna hade misslyckats. Det var just avsaknaden av konkreta inflationsbekämpande åtgärder i regeringens ekonomiska politik som ledde till att inflationsmålet tedde sig så orealistiskt. I detta läge återfaller regeringen i klassiskt socialdemokratiskt regleringstänkande. Inflationen skall hejdas genom prisstopp, löneglidningen skall motverkas, bl.a. genom kravet på obligatorisk avsättning av en viss del av lönesumman i riksbanken, och lönebildningen skall påverkas av regeringens olika pekpinnar och hot om framtida tvångsåtgärder. Men dessa åtgärder kommer inte att lyckas i det långa loppet. Prisstopp hjälper inte mot inflationen. Det visade prisregleringskommittén, vars betänkande lades fram redan för tre år sedan. 1970-talets prisregleringspolitik bidrog inte till en lägre inflation. Det var slutsatsen. I en nyutkommen bok av Lundaekonomen Lars Jonung redovisas mera i detalj vilka effekter en prisreglering har på längre sikt. Prisregleringar snedvrider prisbildningen. De bidrar till att urholka förtroendet för regeringens stabiliseringspolitik, och de lockar företagen att göra affärsmässigt omotiverade prishöjningar för att de i förväg skall kunna gardera sig för kommande prisstopp eller prisregleringar. När prisstoppet väl hävs, finns det ett uppdämt behov av nya prishöjningar som åter ger bränsle åt inflationsbrasan. Tilltänkta investeringar inom företagen bromsas upp genom osäkerhet om den framtida prispolitiken, och marknadsmekanismerna sätts i viss mån ur spel genom att 31 konsumenternas efterfrågan inte får styra prissättningen på enskilda produkter. Prisregleringar kan också ses som ett uttryck för ett förhandlingsspel mellan de prissättande företagen å ena sidan och staten företrädd av regeringen och statens prisoch kartellnämnd å andra sidan. Prissättningen blir då inte beroende av samspelet mellan producenter och konsumenter utan av förhandlingstaktik av det ena eller det andra slaget. Dessa negativa effekter av bestående prisregleringar har alltså påvisats i många undersökningar som gjorts under senare tid. Sommaren 1982 beslöt därför den dåvarande regeringen på mitt förslag att avveckla återstående prisregleringar. Vi noterade med uppskattning att den nya socialdemokratiska regeringen till en början avstod från att återinföra prisregleringarna. Folkpartiet är motståndare till statlig inblandning i och reglering av företagens prissättning. Vi tror i stället på konkurrensen som ett prispressande instrument. Men vi tror inte att det nu aktuella prisstoppet kommer att bidra till en lägre inflation. När prisstoppet hävs 1985, kommer priserna på nytt att skjuta i höjden. Höjda priser på världsmarknaden och höjda lönekostnader måste alltid, förr eller senare, få slå igenom i företagens prissättning. Det kan ske genom dispenser från prisstoppet. Men om företagen inte får sådana dispenser, blir kostnadsbilden i längden ohållbar och företagen tvingas i konkurs. Herr talman! Regeringens elefantinhopp i lönerörelsen har definitivt inte underlättat avtalsrörelsen. Genom införandet av prisstopp, genom ovissheten om möjligheterna till dispens från prisstoppet och genom den föreskrivna obligatoriska avsättningen av en del av lönesumman kommer företagen att få mindre möjligheter att kompensera sig för höjda lönekostnader. Det är naturligtvis av särskild betydelse i branscher med begränsad lönsamhet. Vinstsituationen i näringslivet är ju varierande, och alla företag kan förvisso inte uppvisa samma goda lönsamhet som de stora exportindustrierna. Många små företag som har stor betydelse för sysselsättningen i vårt land har inte de vinstmarginaler som krävs för att klara utfallet av avtalsrörelsen i vissa branscher. Det gäller också detaljhaneln, som sedan länge har kännetecknats av sjunkande omsättning och små marginaler. Arbetslösheten har dess värre inte kunnat sänkas. Trots en påtaglig konjunkturuppgång och betydande draghjälp genom efterfrågan i utlandet ligger arbetslösheten högt, högre än under lågkonjunkturen i början av 1980-talet. Antalet personer utanför den ordinarie arbetsmarknaden är nu fler än någonsin, och regeringens förhoppningar om en sjunkande arbetslöshet ser inte heller denna gång ut att infrias. Regeringen försöker nu inhösta beröm för sin kraftfullhet och sitt förutseende. Sverige har som ett av få länder i världen lyckats förena en ökad tillväxt med en bättre balans i samhällsekonomin — så lyder finansministerns budskap. Det skadar då inte att påminna om att den förbättring av vår bytesbalans som skett under det senaste året i allt väsentligt är en följd av en uppåtgående konjunktur ute i världen, där Sverige bland de små industriländerna varit det land som kunnat dra störst fördel av konjunkturuppgången. Den svenska exportindustrin har i detta läge visat god anpassningsförmåga, och vi kan alla i dag dra nytta av exportframgångarna och av den positiva — Nr 130 balansen i utrikesaffärerna. Re : É Torsdagen den Detta betyder emellertid ingalunda att de ekonomiska problemen är ur 26 april 1984 världen. I OECD:s senaste Sverigerapport, från i februari i år, uttalas förvisso inte bara beröm för regeringens politik. Tvärtom! De avslutande Vidremissäv slutsatserna om svensk ekonomi — jag hämtar dem från s. 47 i rapporten — kompletteringsproinnehåller ganska mycket kritik mot regeringens ekonomiska politik. Med en positionen internationell ekonomi i uppgång och med ett bättre konkurrensläge för Sverige är förutsättningarna bättre än någonsin att nu rätta till de stora obalanserna i vår ekonomi, skriver OECD. Det kräver, fortsätter OECD ekonomerna, bl.a. ändringar i skattestrukturen för att stärka initiativlusten och göra vår ekonomi mindre inflationsberoende. Det är också nödvändigt att introducera fler marknadsorienterade instrument i den ekonomiska politiken. Budgetunderskottet måste fortsätta att minska och hela den offentliga sektorns tillväxt bromsas, om målet om ekonomisk balans skall kunna uppnås, säger OECD-ekonomerna. Nog förefaller detta att vara snarare ett förord för folkpartiets ekonomiska politik än beröm för regeringens aktuella regleringspolitik. Herr talman! Det är bra att vi nu kan förutse ett lägre budgetunderskott. I kompletteringspropositionen görs en kraftig uppräkning av statens beräknade inkomster för nästa budgetår. Det är naturligtvis riktigt att löneavtalen för 1984 och 1985 på relativt hög nivå på kort sikt kommer att bidra till att öka statsinkomsterna och därmed begränsa budgetunderskottet. Riksrevisionsverkets budgetprognos visar också entydigt att den nu framtagna förbättringen av budgetunderskottet sammanhänger med justerade inkomstprognoser. RRV räknade ursprungligen med en lönesummeökning mellan 1984 och 1985 på 5,5 20. Den aktuella beräkningen bygger på en lönesummeökning mellan dessa bägge år på 8,4 96, alltså en uppskrivning av lönekostnadsprognosen på hela 3 96. En annan viktig förklaring till statsinkomsternas ökning är den föreslagna samordnade uppbörden av skatter och socialavgifter, vilken beräknas ge en engångsförstärkning av statsbudgeten på 7 miljarder kronor. Det finns alltså på kort sikt en del positiva effekter av de stigande inkomsterna. På längre sikt riskerar emellertid budgeteffekterna att bli negativa genom att de relativt höga avtalen utlöser en högre inflation och därmed ger en relativt sämre kostnadsutveckling med åtföljande högre budgetunderskott. Det finns därför fortfarande fog för kritiken mot regeringens budgetpolitik därför att den är alltför slapp. Den förutsedda minskningen av budgetunderskottet under 1984/85 åstadkommes inte genom en stram finanspolitik och besparingar utan genom en fortgående inflation och därav betingade ökade skatteinkomster. Folkpartiet har sedan lång tid förordat en stramare finanspolitik. Vi har avvisat skattehöjningar, och vi har varnat för att låta av inflationen skapade inkomstökningar i statsbudgeten föranleda oss att tro att problemet med det strukturellt betingade stora underskottet i statsbudgeten skulle vara på väg att försvinna. Vi vidhåller därför våra krav på en fortsatt stram budgetpolitik och på besparingar i både statens och kommunernas budgetar. Herr talman! Likheten med utvecklingen i mitten av 1970-talet är nu påtaglig. Då ledde stora lönehöjningar och en svag finanspolitik till en tillfällig förbättring av statsbudgeten på grund av stigande skatteinkomster, men bakslaget följde när kostnadsökningarna slog igenom i stigande relativpriser, försämrad konkurrensförmåga och förlust av marknadsandelarna på exportmarknaden. Låt oss hoppas att utvecklingen inte blir densamma den här gången, men en viss försiktighet kunde med fördel blandas in i de optimistiska tongångarna i kompletteringspropositionen. Jag vill påminna om ett citat från ekonomiprofessorn Johan Lybeck i Göteborg, vilket jag använde i finansdebatten för en dryg månad sedan och som jag tycker är än mer träffande för regeringens beskrivning av den ekonomiska verkligheten av i dag. Johan Lybeck kallade den för ”ett tillfälligt glädjerus”. Det är bättre att fullfölja marginalskattereformen och gå vidare med ytterligare marginalskattesänkningar för att den vägen öka hushållens köpkraft än att göra det genom lönehöjningar som ligger över det samhällsekonomiska utrymmet, och som därmed i längden bara kan leda till en ytterligare höjd inflation. En sådan höjd inflation kommer på nytt att begränsa de svenska företagens relativt förmånliga internationella kostnadsläge, hejda exportökningen och leda till förlust av marknadsandelar ute i världen och till en avtagande investeringsvilja. Regeringens politik är i detta avseende kortsiktig. De aktuella regleringarna kommer inte att bidra till en lägre inflation eller till att lösa några andra problem i svensk ekonomi.

Herr talman! Jag kan bara beklaga att socialministern genom att bryta in i debatten i en s.k. replik öppnar en ny debatt, men nu har det skett och då tvingas vi bryta hela den övriga uppläggningen. Det är mycket beklagligt, jag vill gärna säga det. Jag vill för vårt parti göra ett par konstateranden. Först en fråga: Har ni fått med er vänsterpartiet kommunisterna som släpkärra? Ser de till att man också får en finansiering? Eller blir det den vanliga kommunistmodellen att dela ut pengar, men betalning, det bryr vi oss inte om, det får andra klara senare? Regeringen, och särskilt finansministern, har ju ett visst ansvar för finansieringen av den här typen av bidrag. Det rör sig ändå om miljardbelopp. Känner jag herr Werner rätt är han inte ett spår intresserad av att betala notan, men äta det är han duktig på att göra. För vår del har vi två viktiga synpunkter när det gäller detta. Den första är att vårt parti icke längre vill höja skatter och höja bidrag. Vi vill i stället försöka göra motsatsen: spara på statsutgifterna och sänka skatterna. Det gäller också för barnfamiljerna. Vi vill alltså att vanliga — Nr 130 barnfamiljer skall kunna leva på sin inkomst, betala sin bostad och annat, i Torsdagen den stället för att man skall gå omvägen och höja skatterna och höja människor 26 april 1984 nas bidrag. Här går alltså regeringsförslaget tvärtemot hela vår ideologiska övertygelse om hur det bör vara i framtiden. 5 S - X Rv Vid remiss av : Det anden är att när det gäller PaRtomsorgen; sä har vi 0) Pingis kompletteringsproinställningen att man skall ha både rättvisa och valfrihet. I dag är det — jag kan positionen tala av egen erfarenhet — näst intill omöjligt för en familj att klara kostnaderna för barn, om den ena maken väljer att vara hemma eller — om båda makarna arbetar utanför hemmet — att försöka klara någon form av barntillsyn som man själv avlönar. Enda chansen är i det läget att anlita kommunal barnomsorg, som är det i särklass dyraste sättet och som inte medger någon valfrihet. Därför vänder vi oss mot förslaget att man nu skall fortsätta att bygga ut den kommunala barnomsorgen med gigantiska bidrag av skattemedel till dem som har turen att få platserna, medan de som inte får platserna — eller inte vill ha dem, därför att man väljer en annan form — ställs helt utanför. Det leder till en sned efterfrågan, det leder till väldiga onödiga kostnadsökningar och det leder till minskad valfrihet. På bägge dessa grunder, herr Andersson, kommer vi alltså att säga nej till det förslag regeringen lägger fram.

Herr talman! Eftersom socialministern gjorde ett av sina välkända och välförberedda ss.k. spontana inhopp i debatten, skulle jag vilja säga några ord om folkpartiets syn på familjepolitiken. Detta skulle ju annars givetvis ha gjorts av Ingemar Eliasson, men han är ju nu på grund av debattordningen förhindrad att göra det. Låt mig först säga att från folkpartiets sida lade vi ett förslag under den allmänna motionstiden om en rejäl förbättring för barnfamiljerna. Det skulle leda till en barnbidragshöjning redan i år, 1984, och det skulle leda till en skattereduktion, kopplad till hur många barn man hade. En sådan skattereduktion skulle, enligt vårt förslag, utgå med 2 000 kr. per år och barn och alltså innebära att en familj med ett barn skulle få 2 000 kr. lägre skatt än en familj utan barn, en familj med två barn skulle få 4 000 kr. lägre skatt än en familj utan barn osv. Vi tror att det var ett rättvist och lättadministrerat system för att förbättra barnfamiljernas ekonomiska situation. Men vi var besjälade av en vilja att åstadkomma någonting, och det var därför Ingemar Eliasson tog initiativ till överläggningar mellan partierna — självfallet med målsättningen att man skulle kunna komma överens om något som gav barnfamiljerna en förbättring redan i år. Nu tycks ju regeringens förslag — med eller utan stöd från vänsterpartiet kommunisterna — innebära att barnbidragshöjningen redan vid halvårsskiftet uteblir. Jag vill tillägga att i regeringens förslag ingår dels avskaffande av förvärvsavdraget, dels en höjning av skatten i de lägsta inkomstskikten. Man kan då fundera över vad effekten blir för en del barnfamiljer med bara en 41 försörjare. Låt oss tänka på en deltidsarbetande ensamstående mamma med ett barn. Vad är det hon får av Sten Andersson? Är det inte så att det höjda barnbidraget i hennes fall mer än väl äts upp dels av det slopade förvärvsavdraget, dels av den höjda skatten för de lägre inkomsttagarna?

Herr talman! Det är beklagligt att debattordningen blivit sådan den blivit, men det får väl skrivas på socialministerns konto. I och för sig har jag ingenting emot att bemöta det påstående som socialministern gjorde. Det är riktigt att vi i centerpartiet — och jag tror faktiskt att det gäller hela oppositionen — har haft och har den uppfattningen, att det hade varit ytterst önskvärt att regeringen hade lagt ett förslag till barnfamiljernas fromma redan när budgetpropositionen presenterades. Den uppfattningen deklarerade jag vid vårt samtal. Den står jag för i dag. Men Sten Andersson borde också ha talat om att jag vid detta samtal, som jag trodde var förtroligt, deklarerade att centerpartiets förhandlare hade fullt mandat att fortsätta förhandlingarna på de grunder som förelåg då regeringen äntligen hade kommit med något som kunde kallas ett förslag. Det är allmänt omvittnat att de svårigheter som man hade under förhandlingarna i hög grad berodde på att regeringen inte hade några egna förslag att komma med förrän i slutskedet. Jag vill inte referera andra saker beträffande de eventuella svårigheter som fanns i den socialdemokratiska gruppen, vilka Sten Andersson själv deklarerade vid vårt samtal, för jag anser att förtroliga samtal skall vara förtroliga. Jag tycker faktiskt att vi skall agera hedersamt i politiken och låta saker och ting vara vad de i själva verket är. Som sagt står jag ärligt för det jag sade om hur vi uppfattade att regeringen borde ha agerat. Men våra förhandlare hade ostridigt mandat att förhandla på det sättet när man gick till förhandling samma dag efter vårt samtal. Sedan vill jag också säga att — jag skall inte gå in så mycket i sak, för det kommer Rune Gustavsson att göra senare — det finns stora brister i de förslag som nu lagts fram. Men där finns också förtjänster, det skall jag säga. De som vårdar barn på heleller deltid hemma får ingenting av detta. Det finns alltså inga förslag om vårdnadsersättning eller motsvarande i detta. Därutöver är det ostridigt på det sätt som Molin nyss nämnde, att ensamförsörjarna minsann inte får mycket till förbättring. Jag undrar vad många ensamstående föräldrar kommer att tänka när de upptäcker att man ger med den ena handen och tar med den andra.